Fru talman! Hans Stenberg har frågat finansminister Anders Borg om vilka åtgärder han kommer att vidta för att trygga jobben vid Vin & Sprits anläggning i Sundsvall. Ansvaret inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Bakgrunden till frågan är att Vin & Sprit i december förra året kommunicerade att bolaget överväger att lägga ned fabriken i Sundsvall år 2008. Bakgrunden är enligt bolaget att beläggningen i fabriken kraftigt sjunkit under en längre tid och att det därför är svårt att ekonomiskt försvara en fortsatt produktion i anläggningen. Vin & Sprit agerar på fullt marknadsmässiga villkor och har i uppdrag att agera så att bolagets konkurrenskraft och därmed värde skyddas och stärks. Mot denna bakgrund har bolaget under årens lopp både valt att lägga ned produktionsanläggningar ibland annat Tjeckien, Danmark och Sverige och samtidigt investerat i ny produktionskapacitet, inte minst i Åhus, där Absolut Vodka produceras. Att bolag löpande effektiviserar sin verksamhet genom till exempel förändringar i produktionsstrukturen, för att hävda sin konkurrenskraft, måste ses som naturliga inslag i ett bolags utveckling. Det är bolagets styrelse och ledning som har och ska ha det fulla ansvaret att fatta nödvändiga beslut för att bolaget ska utvecklas och stärka sin konkurrensförmåga. I detta ingår även att ta ansvar för investeringar och eventuella nedläggningar. Det är beklagligt att bolaget ser det nödvändigt att pröva en nedläggning av verksamheten i Sundsvall och jag utgår från att bolagets ledning sköter detta på ett föredömligt sätt och tar ansvar för att en eventuell nedläggning sker i samarbete med lokala företrädare och med omtanke om den personal som påverkas. Regeringen anser inte att ett statligt ägande är ett lämpligt verktyg för att skapa eller försöka bibehålla arbetstillfällen. I stället vill vi genom att förbättra de allmänna villkoren för företagande, investeringar och anställningar skapa förutsättningar för tillväxt i hela Sverige.

Fru talman! Jag tackar för svaret på interpellationen, även om jag hade hoppats på en mer offensiv inställning från statsrådet. Jag vill säga att jag ställde den här interpellationen till Mats Odell, men fick besked från Regeringskansliet att det var Anders Borg som skulle svara på den. Det är ju bra att regeringen har klarat ut vilket statsråd som ska svara på interpellationen, men det hade varit ännu bättre om något statsråd kände ansvar för sakfrågan. Beskedet om den planerade nedläggningen av fabriken i Sundsvall väcker stor oro, inte bara bland de anställda och underleverantörerna. En flytt av produktionen utomlands får ju en rad andra negativa effekter. Det är dels det självklara att mer än 100 människor mister jobbet direkt i företaget och hos underleverantörerna, dels att en väldigt lång tradition av tillverkning och i vissa fall unikt yrkeskunnande försvinner ut ur landet. Jag vill påstå att det inte är vanligt att ett statligt företag flyttar produktionen ur det egna landet. Det är nog ganska ovanligt, vill jag påstå. Man skulle kunna förvänta sig att regeringen är bekymrad över detta och över de förlorade jobben, särskilt med tanke på att man drev sysselsättningsfrågan så oerhört engagerat i valrörelsen. I dag tycks inte engagemanget för de här jobben vara lika stort. Det som upprör mig mest är att det faktiskt rent företagsekonomiskt är en tveksam kalkyl bakom förslaget. Sundsvallsfabriken går bra. Den går stadigt med vinst. Däremot har man en överproduktion inom hela Vin & Sprit. Vad man också tycks glömma bort i sammanhanget är att det kommer att krävas stora investeringskostnader om man flyttar verksamheten utomlands. Om man gör den utflyttningen av produktionen kommer staten, landstinget och kommunen att gå miste om betydande skatteintäkter. Det borde väl en biträdande finansminister oroa sig över? Men det tycks som att Mats Odell gladeligen avstår också från dessa inkomster. Detta har jag faktiskt väldigt svårt att förstå. Därför vill jag fråga Mats Odell: Kommer regeringen verkligen inte att göra någonting för att trygga jobben vid Vin & Sprit i Sundsvall?
Fru talman! Jag vill tacka Hans Stenberg för en konstruktiv attityd i denna fråga som ju är ett av många exempel på globaliseringens effekter. Först kanske vi ska konstatera att något formellt beslut ännu inte är fattat av styrelsen och att det är styrelsen som bär hela ansvaret för bolagets produktionsanläggningar och strukturen på detta. Jag fick frågan: Tänker Mats Odell inte göra någonting för att säkra jobben i Sundsvall? Jag skulle vilja säga till Hans Stenberg att det som han och jag skulle kunna göra tillsammans, och som jag gärna arbetar för i mitt parti, är att faktiskt ytterligare trycka på för att Sverige inom EU ska skapa möjligheter för att ha mera kvantitativa restriktioner för införsel av alkohol. Det är ju där som skon klämmer. Det är sedan vi i praktiken har fått fria införselkvoter som tillverkningen i Sundsvall har minskat dramatiskt. När Hans Stenberg talar om att detta är någonting som går med en stadig vinst så är det en profetia som man nog törs ifrågasätta. En bakgrund till den uppkomna situationen är just att de volymer som tappas i Sundsvall dramatiskt har minskat under de senaste åren. De har alltså minskat med 22 % sedan 2003 och med en fortsatt mycket negativ prognos. Ett huvudskäl till det är just att svenska konsumenter köper allt mindre av denna typ av varor till förmån för lågbeskattad sprit i grannländerna. Det är pris och inte kvalitet som gäller vid denna gränshandel. Det som Hans Stenberg och jag möjligtvis kan göra är att tillsammans med våra partikamrater och så många andra som möjligt verka för att folkhälsoaspekten i dessa frågor ska slå igenom också på EU-nivå. Där har arbetet gått betydligt bättre än vad man hade anledning att tro för bara några år sedan. Det har alltså skett en omsvängning. Jag vill inte säga att detta är någonting som styrelsen har vägt in. Men jag tror att det framöver är mycket som talar för att folkhälsoaspekten när det gäller synen på alkohol, inte bara som en jordbruksprodukt och en handelsvara utan som något som också har större konsekvenser, faktiskt kan slå igenom också för en verksamhet av detta slag i vårt land.

Fru talman! Mats Odell och jag är överens om att det behövs en skärpning av införselreglerna. Men jag vill ändå påminna om att EU-domstolens utslag när det gäller Internetimporten av sprit har gjort att vi har fått en situation där den totala alkoholkonsumtionen faktiskt minskar samtidigt som försäljningen på Systembolaget ökar. Det är i alla fall ett steg på vägen. Men jag är gärna med och jobbar för att begränsa privatimporten. Men åter till huvudfrågan. Jag är ändå lite förundrad över regeringens inställning. Var är ägaransvaret? Var är helhetssynen? Om man flyttar denna produktion från Sundsvall ökar möjligen Vin & Sprits vinst marginellt. Det handlar om en marginell förändring av Vin & Sprits totala vinst. Men minuset för ägaren, för statskassan, blir jättestort. Dessutom blir det ett stort minus för kommuner och landsting. Jag skulle i det privata näringslivet vilja se ett företag tillåta ett dotterbolag inom koncernen att göra strukturförändringar som i och för sig ger dotterbolaget en liten vinstökning men som orsakar koncernen stora förluster. Det är precis det som händer i detta sammanhang ur statens synvinkel. Jag tycker att det är beklagligt att regeringen är så låst vid teoretiska principer om fritt företagande och om att de statliga företagen ska sköta sig själva och inte ser till landets och medborgarnas bästa. Det finns också en annan aspekt på hela denna diskussion. Det handlar om ett kulturarv. Det bästa exemplet på det är Grönstedts konjak och stommen till denna konjak som har funnits i landet i över 100 år. Man tillverkar en konjak som på tävlingar runtom i världen har fått oerhört många priser för sin väldigt höga kvalitet. Om man lägger ned fabriken i Sundsvall försvinner denna stomme ut ur landet och med det också det speciella yrkeskunnande som är knutet till detta. Jag kan tänka mig att en del fransmän och andra kommer att jubla över ett sådant beslut. Samma sak kommer förmodligen att hända med specifika drycker som punsch och många av våra kryddade snapssorter. Om man lägger ned fabriken i Sundsvall kommer det inte längre att tillverkas något kryddat brännvin i Sverige. Det kan möjligen göra en och annan nykterist glad. Men det är fler än jag som tycker att det är gott med en nubbe till sillen på midsommarafton. Jag är ganska övertygad om att om det blir en flytt utomlands kommer många av dessa kryddade sorter att försvinna. Jag tycker också att det är märkligt att man gör denna flytt nu när regeringen planerar att sälja hela Vin & Sprit. Jag gillar inte försäljningen av Vin & Sprit. Men om man nu ska göra det, vore det då inte klokare att låta en ny ägare ta ett strukturbeslut? Sundsvallsfabriken är en modern och effektiv fabrik med hög produktionskapacitet. Det är fullt möjligt att hitta en separat köpare till den anläggningen och inte lägga ned den före försäljningen. Därför vill jag fråga Mats Odell: Om man nu ska sälja Vin & Sprit, vore det då inte rimligt att avvakta med omstruktureringen till dess man vet vilket intresse som det finns på marknaden för olika produktionsanläggningar?
Fru talman! Den sista frågan som Hans Stenberg ställde är naturligtvis alldeles rimlig. Men han får ställa den till styrelsen eftersom detta utan tvekan är en styrelsefråga. När det gäller frågan om var ägaransvaret finns vill jag säga att jag inte ställer upp på Hans Stenbergs modell, alltså att staten genom ett ägande ska konservera så att säga ohållbara strukturer. När jag säger ohållbara gör jag det därför att jag vill att Hans Stenberg ska fundera på vad det blir för arbetsmiljö för människor som jobbar i en anläggning med ständigt minskande produktion. Frågan är om man inte snart kan tala om att folk är undersysselsatta. Hur känns det att veta att detta snart är något slags Amsverksamhet, om man ska dra Hans Stenbergs principer i ett lite längre perspektiv. När han kallar detta för teoretiska principer om fritt företagande blir jag väldigt bekymrad. Jag trodde att Hans Stenberg och hans parti hade kommit lite längre i tänkandet när det gäller fritt företagande som trots allt måste vara grundbulten för välfärdsutvecklingen i vårt land. Om vi tror att det är statligt ägande av företag med minskande produktion, då är vi ute på väldigt farlig mark. Hans Stenberg vill inte främja konsumtion av sådana produkter. Men när han säger att han vill ta sig en nubbe till sillen, så vill jag säga att det inte ger särskilt många jobb i Sundsvall.

Fru talman! Att Mats Odell och regeringen skulle känna något slags ansvar för den kulturhistoriska aspekten på att man flyttar ut konjakstillverkningen ur landet och att man lägger ned produktionen av många av våra kryddade brännvinssorter hade jag inte heller förväntat mig. Däremot hade jag förväntat mig att den biträdande finansministern skulle vara något mån om statsinkomsterna. Han talar här om en ohållbar struktur och överproduktion eller minskande produktion. Problemet för Vin & Sprit är att man har överproduktion i hela koncernen. Hur man fördelar det mellan de olika fabrikerna är en sak för sig. Vad man nu är på väg att göra är att lägga ned en anläggning för att minska den totala kapaciteten. Det är ett klassiskt sätt att trycka upp priserna, att minska tillgången så att man kan få bättre betalt för sina produkter på marknaden. Jag tycker inte att regeringen ska medverka till det. Jag återvänder till där jag började. Vin & Sprit i Sundsvall är en välskött och effektiv fabrik med kunnig och engagerad personal. Jag hoppas att den löntagarkonsult som nu är engagerad ska kunna komma med så starka fakta att anläggningen kan drivas vidare så att man kan vidareutveckla de starka varumärken som ändå finns för Vin & Sprit. Tyvärr har vi i dag fått ett väldigt klart besked från Mats Odell och regeringen. Regeringen kommer uppenbarligen inte att göra ett dugg för att trygga jobben i Sundsvall. Det tycker jag är ett dystert besked att ta hem både till de anställda vid Vin & Sprit och till kommunledning och andra som har engagerat sig i fabrikens överlevnad.
Fru talman! Jag har redan beklagat att styrelsen tvingats överväga detta. Jag vill helt och fullt hålla med Hans Stenberg i hans förhoppning att löntagarkonsulten ska kunna lägga fram fakta som kan vara ett bra underlag för styrelsen när den ska fatta sitt beslut så småningom. Det gäller att vara ansvarig för statsfinanserna och konstatera att vi har en överkapacitet vad gäller produktion. Oavsett vilken typ av produktion det är fråga om där vi har överkapacitet har vi inte råd att fortsätta med det. Jag förstår Hans Stenbergs ambition att om vi ska ha överkapacitet någonstans så bör den ligga i Sundsvall. Det förstår jag. Men det är trots allt en styrelsefråga. Jag har förtroende för att styrelsen i samarbete med den löntagarkonsult som finns ska fatta ett beslut som trots allt långsiktigt blir så bra som möjligt.